Herr talman! Jag har fortfarande dålig röst, men jag ska försöka göra mitt yttersta för att besvara interpellationen.Låt mig börja med att säga att mjölkproduktionen är mycket viktig för landsbygden. I skogs och mellanbygder är mjölk och nötkött de dominerande sektorerna. Mjölkproduktionen sysselsätter direkt och indirekt ett stort antal personer. Jag är därför bekymrad över den besvärliga situation som många bönder befinner sig i.Konsumtionen av mjölk i världen ökar även i år, och marknadsprognoserna är goda på sikt. Orsaken till att priserna sjunker just nu är en global obalans; produktionen har i år ökat snabbare än efterfrågan. Vi lever numera i en avreglerad marknad där fluktuationer i marknadspriserna ingår. Det ryska importstoppet späder på obalanserna, men utgör inte huvudorsaken.Jag anser att den svenska mjölkproduktionen ska vara med och ta del av den växande marknaden och är övertygad om att mjölken är en framtidssektor i vårt land. Vi har goda naturliga förutsättningar och ett stort kunnande, och djuren i den svenska produktionen mår i internationell jämförelse väldigt bra. Glädjande nog har den svenska mjölkproduktionen ökat med drygt 2 procent i år. De svenska mjölkföretagen blir färre och större, vilket är en effekt av företagarnas egna beslut. De ekologiska mjölkföretagen tar vara på en växande marknad som på ett positivt sätt ökar lönsamheten på många gårdar.EU har en gemensam jordbrukspolitik och är därmed ett av våra viktigaste verktyg för att stimulera ett hållbart och aktivt jordbruk. Gårdsstödet innebär en form av inkomstförstärkning och grundtrygghet för jordbruksföretag i hela Sverige. Det nya stödet till unga lantbrukare kommer att bidra till att underlätta generationsskiften. Det utjämnade gårdsstödet kommer att underlätta för nya och växande företag, och nötdjursbidraget kommer att stimulera aktiva företagare och även stimulera till att betesmarker hävdas.Inom landsbygdsprogrammet finns många åtgärder för att stärka landsbygdens tillväxt och utvecklingskraft samt att främja lantbrukarnas miljöarbete. Det norrländska lantbruket har speciella villkor på grund av klimatet och de långa avstånden. Därför finns ett särskilt stöd, det så kallade Norrlandsstödet, som har stor betydelse för jordbruket i de områdena.Regeringen har ansvar för att skapa ett bra näringslivsklimat i Sverige som ger ett gott stöd till företagens egen förmåga att utvecklas. Vi behöver en väl fungerande kunskapskedja, omfattande utbildning, forskning, innovation, försöksverksamhet och rådgivning. Landsbygdens näringsliv ska utvecklas genom förbättrad infrastruktur och samhällsservice. Att förenkla för företagen är en viktig åtgärd för att skapa fler jobb, sysselsättning och välfärd. Förenklingen innebär smartare regelverk, men även bättre förståelse för företagens villkor, bättre service och information för att minska företagarnas oro för att göra fel. Offentliga åtgärder behöver finansieras genom väl avvägda skatter och avgifter. Det är viktigt att då se till helheten och inte bryta ur enskilda styrmedel.Regeringen anser att det behövs en långsiktig livsmedelsstrategi för att skapa förutsättningar för tillväxt i hela livsmedelskedjan och därmed stödja en ökad svensk matproduktion och en ökning av andelen svenskt och ekologiskt i konsumtionen av livsmedel. Strategin om matproduktionen ska omfatta hela värdekedjan, från primärproduktion till konsument. I detta arbete kommer åtgärdsförslag från den nu pågående Konkurrenskraftsutredningen att beaktas. I strategin ska jordbruksnäringens utveckling ingå, liksom frågan om hur konsumenternas intressen ska tillvaratas.

Herr talman! Jag tackar landsbygdsministern för svaret och önskar honom ett snabbt tillfrisknande med stämbanden!På tio år har antalet mjölkbönder halverats. Den svenska självförsörjningsgraden på mjölk har sjunkit ned emot 40 procent. Importen av mjölk har ökat lavinartat. Just nu slutar en mjölkbonde per dag i Sverige. Vi ser en av de djupaste kriserna någonsin för mjölkproducenterna i Sverige. För att ge en förståelse av vidden av detta kan jag säga att en bonde i dag får ca 3,04 kronor per kilo. För att kunna gå plus minus noll borde bonden få ungefär 3,50-3,60 kronor per kilo. Men tyvärr talas det om att priserna är på väg ned mot 2,60-2,70.Herr talman! Mina samtal med mjölkproducenter har den senaste tiden varit mycket dystra.Jag tänker på några bröder i norra Östergötland som haft mjölkproduktion sedan 90-talet. Nu lägger de ned och säljer korna eftersom det inte finns någon lönsamhet kvar. Jag tänker på en bonde i Mellansverige. Han berättade för mig att hade sålt 70 hektar skog för att betala räkningarna och för att banken ska ge kredit. Jag tänker på en annan bonde i Småland som inte kan betala sina räkningar. I stället betalar han räntan på sina räkningar. Jag skulle kunna fortsätta med fall efter fall ur verklighetens Sverige.Herr talman! Till detta har den nya regeringen lagt ned tunga stenar i bondens ryggsäck. Man återinför handelsgödselskatten och inför vägslitageskatt. Det är en skatt som producenterna kommer att få betala för att mjölken ska kunna hämtas från deras gårdar. Det är bra att statsrådet i sitt svar talar väl om vikten av ett gott företagsklimat. Tyvärr syns inte detta i förslaget som regeringen hittills har presenterat.Därför undrar jag: Vad tänker regeringen göra för att förbättra för företagarna? Hur ska ni göra regelverket smartare? Hur ska ni minska företagarnas ständiga oro för att göra fel, något som ministern utlovar i sitt svar?

Herr talman! Tack, herr landsbygdsminister! Jag känner mig lite hemsk för att jag tar upp debatten med tanke på dina stämband, men jag hoppas att det går bra.Magnus Oscarsson lyfter i sin interpellation fram väldigt väl det läge som gäller i dag. Svenska kor och svensk mjölkproduktion bidrar till jobb och välstånd i svensk ekonomi. Mjölken efterfrågas och har en självskriven plats i en hållbar kost. Sverige är dessutom ett naturligt mjölkland med gott om mark.Ändå fortsätter antalet mjölkkor att minska. Jobben försvinner, och marken växer igen. Det går stick i stäv mot den svenska sysselsättningen och miljökvalitetsmålen. Var finns debatten om Sveriges bidrag till en hållbar, global livsmedelsförsörjning? Tillgången på mat i världen behöver nästan fördubblas till 2050. Varje år ökar den globala efterfrågan på mjölk, men ändå minskar vi i Sverige.Vi kan diskutera skälen till att vi är i det läge vi är i dag. Det är givetvis som landsbygdsministern säger. Vi har en olycklig kombination av en Rysslandsbojkott och en ökad produktion globalt sett just för tillfället. Men vi har även en kommande frisläppning av mjölkkvoterna i Europa som kommer att påverka oss mycket.Vi kan ta mjölkfakta. För 25 år sedan fanns det 42 000 mjölkbönder. I dag är det lite drygt över 4 000. Det är alltså 10 procent kvar av det antal som fanns. För 25 år sedan fanns det 660 000 mjölkkor. I dag är det ungefär 345 000. Det är en minskning med ungefär hälften. Totalt sett har vi på de 25 åren minskat mjölkproduktionen med 15 procent.Vad är det man kan göra? Landsbygdsministern lyfter fram livsmedelsstrategin. Jag ser positivt på den. Men för att en livsmedelsstrategi ska ha någon form av påverkan måste vi ta tag i alla frågor. Det handlar inte bara om att vi ska diskutera forskning, utbildning, rådgivning och så vidare. Bönderna måste se konkreta åtgärder. Bönderna måste ha praktisk veklighet.I den delen gäller det att titta över skatterna. Vi har andra skatter i dag som vi är belastade med. Jordbrukarna är till exempel belastade med en av de högsta dieselskatterna i Europa. Är det någon som vill titta på den frågan? Sverigedemokraterna har lyft fram den frågan i våra motioner. Det är någonting som vi måste ta en titt på. Det handlar inte bara om miljö. Om vi väljer att beskatta vårt jordbruk så att vi inte har ett svenskt jordbruk kvar kommer problemen att flytta någon annanstans, och då har vi gjort noll i vinst och snarare försvårat.Jag vill passa på att skicka med en liten fråga. Frågan till landsbygdsministern när det gäller livsmedelsstrategin är: Avser landsbygdsministern att följa de rekommendationer som i så fall presenteras? Det är givetvis ett blankt blad vi diskuterar.

Herr talman! Jag håller med Magnus Oscarsson om att på tio år har jordbruket halverats. Det har försvunnit 15 000 jobb från svenskt jordbruk de senaste åtta åren. Under de åtta åren har inte vi regerat. Vi har regerat sju veckor. Vi har inte hunnit vända på det än. Men jag hör att ni har förväntningar på det. Det är klart att den situation som finns i dag i svenskt jordbruk av avhängig av den politik som är förd under de åtta åren.Det talades om tunga stenar. Det finns inte något förslag om att införa en handelsgödselskatt 2015. Det var sagt att det skulle göras 2016, men det ska utredas för att den ska få miljöeffekt. Vi överväger i så fall att föra över de pengarna till sektorn.Vägslitageavgiften är inte införd i dag, och den införs inte 2015. Vi säger att det är en avgift vi kan tänka oss införa under mandatperioden. Men den ska också ha en miljöeffekt och vara styrande. Det handlar också om att skydda svensk åkerinäring. Jag tror inte att svenska bönder bara skulle vilja ha utländska åkare som transporterar mjölken.Om man går tillbaka 10-20 år hade vi en helt annan typ av jordbrukspolitik när vi gick in i EU. Det handlade väldigt mycket om offentliga stödköp. Det vet vi alla var en politik som inte fungerade och aldrig kommer att fungera. Politiken handlar om att skapa förutsättningar att kunna driva företag, jordbruk och mjölkföretag.En viktig del är den förenklingsresa som Jordbruksverket har gjort det senaste året. De har varit och besökt jordbrukare runt om i landet, fått idéer och är på väg att förändra för att förenkla så att det ska vara lättare att göra saker. En annan sak som vi inför från 2015 är inom sjuklöneansvaret där vi tillför 360 miljoner för att underlätta, något som också kommer mjölkbönder till del.När det gäller den nationella livsmedelsstrategin, som Anders Forsberg nämnde, kommer Konkurrenskraftsutredningen att presenteras den 1 mars. Det är klart att det finns delar där som givetvis måste lyftas in i den nationella livsmedelsstrategin. Men vi har ännu inte Konkurrenskraftsutredningen på vårt bord.Jag är övertygad om att man behöver en nationell livsmedelsstrategi. Jag har varit med de fyra senaste åren här i kammaren, och tyvärr drev vi den frågan ensamma under lång tid. Det fanns ett kompakt motstånd inte minst från Alliansen. Jag är i dag mycket glad för att alla partier ställer sig bakom.. Hon kommer fram till katten och frågar: Hur tar jag mig härifrån? Katten frågar Alice: Vart är du på väg? Alice säger: Jag vet inte. Hon får svaret: Då spelar det ingen roll vart du går.Det är precis vad det handlar om. Du måste ha en riktning. Svenska mjölkbönder måste veta: Vad vill Sveriges beslutsfattare ha för livsmedelsförsörjning? Det är vad det handlar om.

Herr talman! Jag tackar statsrådet. Hur kan vi då se framåt? Jag har några förslag till åtgärder som jag vill skicka med landsbygdsministern.Det handlar först och främst om att göra reglerna för offentlig upphandling tydliga så att kommuner och landsting kan vara trygga med att begära att den mat de köper in har producerats på ett sätt som det vore lagligt att producera på i Sverige. Det är hyckleri att tvinga upphandlare att köpa mat som vore olaglig att producera i Sverige. Tyvärr tolkar många reglerna så i dag. Men det finns också goda exempel på kommuner som inte gör det. Ett sådant exempel är min hemkommun, Ödeshög i Östergötland.Ett annat medskick är att landsbygdsministern snarast åker ned till Bryssel och sätter ned foten när det gäller förhandlingarna om jordbruksstödets utformning för 2015. Lantbruksföretagarna måste snabbt få veta vilka förutsättningar som gäller för 2015.Jag skulle i den här kammaren också vilja vädja till landsbygdsministern att överväga en tidigareläggning av utbetalningar av jordbruksstödet. Det skulle bidra till att lindra den likviditetskris som många lantbrukare nu sitter i. Varje signal i dagsläget är viktig för att undvika fullständigt sönderfall i den svenska mjölkproduktionen.Herr talman! Jag noterar att regeringen har för avsikt att genomföra en långsiktig livsmedelsstrategi.

Herr talman! Jag tackar herr landsbygdsminister för svaret. Mjölk är den sektor inom jordbruket som kan skapa flest jobb. Dagens ca 4 000 mjölkbönder ger i förlängningen ungefär 30 000 jobb i Sverige - detta eftersom varje mjölkbonde bidrar med ungefär fem ytterligare jobb. Många av dessa är framtidsjobb på landsbygden. Om man bryter ned det på regioner, till exempel Skåne eller Västra Götaland, talar vi om tusentals jobb - tusentals potentiella jobb, som inte finns i dag. Detta handlar om hur det skulle vara om politiken valde att stötta och uppmuntra i stället för att förneka.Jag vill återigen lyfta fram den del som vi talade om förut. Jag ställde en fråga till landsbygdsministern avseende skatter, och jag ställer frågan en gång till och formulerar den lite annorlunda: Vad är konkurrenskraft när det gäller svenska lantbruk och svenska bönder? Innefattar landsbygdsministern skattetryck i detta? Är det någonting som man har med i tanken? Svenska bönder - mjölkbönder och andra, oavsett vilken produktion de har - slåss i dag på en internationell marknad.